Utskottet föreslår sålunda enhälligt med anledning av motioner att vägverket skall få i uppdrag att göra en översyn av statsbidragssystemet för enskilda vägar och föreslå de förbättringar i detta system som kan befinnas erforderliga. Detta är viktigt med tanke på de svårigheter som enskilda väghållare brottas med. Utskottet föreslår också enhälligt med anledning av motioner att Kungl. Maj:t uppdrar åt vägverket att snarast låta sammanställa och utvärdera erfarenheterna från saltningen av vägarna och att resultatet härav redovisas för riksdagen. På ytterligare en punkt, som är ännu väsentligare, har vi inom utskottet lyckats att uppnå enighet, nämligen när det gäller den fortsatta behandlingen av den mer långsiktiga vägplaneringen. Statsverkspropositionen är i år särskilt intressant, eftersom den redovisar departementschefens syn på Vägplan 1970, som var ett resultat av en utredning som arbetade i fem år för att dra upp riktlinjerna för vägpolitiken fram till år 1985. Vägplaneutredningen har gjort ett mycket värdefullt arbete. Det kanske finns anledning att understryka det med tanke på den kritik som från många håll, även från vårt håll, har riktats mot den. Den har utarbetat en metodik för den långsiktiga vägplaneringen och en ekonomisk kalkylmodell för bedömning av vägprojekt. I denna kalkylmodell har utredningen försökt göra en samhällsekonomisk beräkning. Man har tagit med bilarnas driftkostnader, tidsåtgången, trafikolyckor m.m. När det gäller att göra en kalkyl som beaktar även andra faktorer än den rena trafikekonomin har man beträffande vägarna hunnit längre än vad som är fallet beträffande något annat transportmedel. Kritik har emellertid riktats mot kalkylmodellen både från folkpartiet och från andra partier. Vi har påpekat att kalkylen, trots att den är ett ambitiöst försök, inte tar tillräcklig hänsyn till det förhållandet att trafikpolitiken måste inordnas i en regionalpolitisk målsättning — att kalkylen fortfarande i alltför stor utsträckning är en trafikekonomisk kalkyl. Hur man gör sådana kalkyler för vägpolitikens lönsamhet är inte bara av teoretiskt intresse utan det påverkar på ett mycket handgripligt sätt fördelningen av vägmedel mellan olika delar av landet. I rådande läge med de kommunsammanslagningar som förekommer har vi fått större behov av kommunikationer mellan olika delar av kommunerna. Skolskjutsarna får en allt större betydelse genom centraliseringen av skolsystemet, och vi vet vilka svårigheter föräldrar, som enligt moderna begrepp inte bor särskilt centralt, redan nu kan ha att få tillfredsställande transporter för sina barn till skolorna. Det har vidare skapats kommunikationsproblem t.ex. genom utflyttningen av statliga verk, varigenom nya trafikbehov uppstår, och inte minst genom hela vår regionalpolitiska satsning. Det är som vi ser det viktigt att trafikpolitiken samverkar med regionalpolitiken. Annars kommer kanske en regionalpolitisk satsning, som man gör med olika medel, inte att stödjas av trafikpolitiken utan kommer måhända i vissa fall att direkt motverkas av denna. Detta vill vi till varje pris undvika. Det är med mycket stor tillfredsställelse jag har läst vad departementschefen säger i statsverkspropositionen beträffande den ambition som man måste ha att inordna trafikpolitiken i ett regionalpolitiskt sammanhang. Vi kan från folkpartiet i allt väsentligt ansluta oss till de huvudtankegångar som departementschefen där har framfört. Departementschefen säger att det behövs ett fortsatt utvecklingsarbete. Vi har i en motion sagt att vad riksdagen behöver är ytterligare preciseringar när det gäller den långsiktiga vägpolitiken. En utredning har arbetat med detta i fem år, och resultatet av dess arbete kan rimligen inte få hänga i luften. Det är nödvändigt att det ges mera preciserade riktlinjer för vägpolitiken. Det har också, som vi vet, vägverket begärt. Nu har departementschefen sagt att han skall fortsätta arbetet med detta och lägga fram resultatet för regeringen. Vi hade från folkpartiets sida i en motion föreslagit att riksdagen skulle från regeringen begära ett mera preciserat ställningstagande till den långsiktiga vägplaneringen. Det här är ju en väldigt viktig fråga. Vi kunde inom utskottet konstatera en ganska stor samstämmighet i synen på dessa ting, och jag tycker att det var mycket värdefullt att vi kunde ena oss om att uttala att det fortsatta planeringsoch utredningsarbetet skulle bedrivas med all möjlig skyndsamhet och att som resultat härav ett långsiktigt program för de totala väginvesteringarna inom landets olika delar skulle föreläggas riksdagen. Det är vi alltså överens om i utskottet. Däremot finns det olika uppfattningar om hur stora resurser som i framtiden skall behöva tillföras vägväsendet. Det framgår av motionerna och i någon mån av de reservationer som jag kommer att säga några ord om i det här sammanhanget. Från folkpartiets sida hade begärts att regeringen skulle lägga fram en plan för ökning av väganslagen under de närmaste åren. Det ingick i den kompromiss som träffades i utskottet att vi inte fullföljde det kravet. Frågan om hur stora belopp vägväsendet behöver tillföras under de närmaste åren — man kan kanske dra ut perspektivet ända till 1985 — har utskottet inte tagit ställning till. Som jag ser det blir den rätta tidpunkten att ta ställning till detta när riksdagen får sig förelagt det långsiktiga program som utskottet har uttalat sig till förmån för. Oavsett hur vi ser på möjligheterna att tillföra vägarna ekonomiska resurser i framtiden, tycker jag nog att vi bör kunna vara överens om att det behövs stora resurser för vägar. Jag tror inte att utskottsmajoritetens talesman kommer att ge uttryck för någon annan uppfattning, när jag nämner vad vägverket säger om behovet. Det är sant att under 1971 sattes det i gång beredskapsarbeten för ett sammanlagt belopp av 500 miljoner kronor. Det är ett mycket stort belopp; det är i varje fall dubbelt så stort som det belopp man årligen brukar få i AMS-medel, och man skulle kunna tro att saken därmed i stort sett skulle vara klar. Men så bedömer man inte detta från vägverkets sida. Vägverkets generaldirektör har sagt att man trots de stora AMS-insatserna inte kommer till rätta med den sjunkande vägstandarden, som han uttrycker sig. Han sammanfattar läget så här: ”Vi har inte tillräckliga anslag för att tillfredsställande kunna underhålla våra vägar. Vi har inte tillräckliga byggnadsanslag för att upprätthålla pågående arbetsvolym och än mindre för att fullfölja flerårsoch långtidsplanerna. Vi har inte tillräckliga anslag för att ge kommunerna driftbidrag i enlighet med gällande kungörelse. Byggnadsbidraget till dem blir också restriktivt. Vi har inte tillräckliga anslag till vare sig drift eller byggande av enskilda vägar i den utsträckning som vore ekonomiskt berättigat. Vi har inte tillräckliga anslag för att rationellt kunna utnyttja vägverkets resurser.” Det är klart att väganslagen måste vägas mot andra statsutgifter, och det kan hända att det blir trångt vid avvägningen, men det viktiga är att vi som en utgångspunkt är överens om de stora behov som finns. Så vill jag, herr talman, säga några ord om de tre reservationerna. Jag skall ta dem bakifrån.

Bakgrunden till detta är att man beräknar att det blir stora behov av vägbyggande i fortsättningen. Om vi skall bygga motorvägar, vilket är motiverat ur många synpunkter, inte minst ur trafiksäkerhetssynpunkt, kommer det att sluka stora belopp, och risken är att det inte blir tillräckligt mycket pengar över för ett väl fungerande riksvägnät och länsvägnät, som det heter enligt de gamla beteckningarna. Därför menar vi reservanter att man försöksvis borde kunna pröva ett avgiftssystem. Jag yrkar bifall till reservationen 3. I reservationen 2 begäres en ökning av driftanslaget för enskilda vägar med 13 miljoner kronor. De enskilda vägarna är mycket viktiga från regionalpolitisk synpunkt när det gäller virkestransporter, när det över huvud taget gäller möjligheterna att få en ekonomisk och social utjämning i glesbygderna, och de är även viktiga för fritidsoch friluftsliv. Här är förhållandena sådana att statsbidragskungörelsen de facto satts ur kraft. Herr Dahlgren kommer att närmare beröra denna fråga, och jag nöjer mig med att yrka bifall till reservationen 2. Reservationen 1 slutligen, herr talman, fäster uppmärksamheten vid ett mycket viktigt förhållande. Det är nämligen så att departementschefen genom att ändra ett halvt ord minskar anslaget till kommunerna med inemot 20 miljoner kronor utan att så att säga förändra beloppet. Han har faktiskt höjt beloppet, men det är en helt annan sak. Departementschefen säger att det i fortsättningen skall vara reservationsanslag och icke förslagsanslag till drift av statsbidragsberättigade kommunala vägar och gator, och det innebär att de anslag som departementschefen föreslår inte får överskridas. Det är så att staten skall bidra med 95 procent av kostnaderna för underhållet av statsbidragsberättigade gator och vägar. Eftersom det är omöjligt att veta precis hur stora underhållskostnaderna kan bli — det beror på snöröjning och andra saker som man inte kan beräkna i detalj — är detta just ett förslagsanslag och får därför överskridas. Anslaget utgår efter vissa grunder, och storleken på det utbetalda beloppet blir beroende av den verksamhet som bedrivs i enlighet med dessa principer. Vägverket utsätter kraven för mycket hårda prutningar, och kommunerna får därför inte alls vad de skulle vilja ha. Även med den restriktiva inställning som vägverket har till utgifterna har verket förutsett att det kommer att gå åt 162 miljoner kronor, men statsrådet vill ge 144 miljoner kronor, och det beloppet får inte överskridas. Detta innebär att de 100 större kommunerna i landet får en extra börda på uppskattningsvis inemot 20 miljoner kronor. Kommunförbundet har i en skrivelse den 1 oktober förra året påpekat att statsbidragskungörelsens intentioner inte kan fullföljas. Det är mycket viktigt, eftersom ändringen av anslagsbeteckningen går rakt emot gällande regler för statsbidrag. Departementschefen tar också konsekvenserna härav, då han säger att om detta går igenom kommer han att ändra statsbidragskungörelsen. Jag tycker att kammarens ledamöter i varje fall skulle kunna vara med om att undanröja detta hot mot kommunerna. Vi har inte begärt någon ökning av departementschefens anslag, men vi har begärt att det fortfarande skall vara ett förslagsanslag så att samma regler som hittills skall gälla för bidrag till driften av de kommunala gator och vägar som är statsbidragsberättigade. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall också till reservationen 1.

Herr talman! När riksdagen nu har att ta ställning till trafikutskottets betänkande nr 1 finns det anledning att göra några kommentarer kring detta. Utöver propositionen har utskottet även haft att ta ställning till 37 motioner. Det stora antalet motioner får väl närmast ses som ett uttryck för att allt inte är så välbeställt inom detta område som det borde vara. Det är därför utomordentligt glädjande att utskottets ledamöter på så många punkter har funnit gemensamma värderingar som har resulterat i en enig skrivning.

Arbetsmarknadspolitiska och allmänt näringspolitiska målsättningar måste härvid beaktas varjämte hänsyn måste tas till trafiksäkerhetsmässiga och miljömässiga synpunkter. De resurser som avsätts för vägändamål bör i enlighet härmed fördelas på ett sådant sätt att alla delar av landet får ett vägnät som tillsammans med andra åtgärder skapar bättre förutsättningar för befolkningsoch näringslivsutvecklingen.

Det betonas vidare att det inte bara är den funktion ett visst vägavsnitt har enligt den i propositionen redovisade klassindelningen som man skall ta hänsyn till, utan också de transportbehov som vägen skall tillgodose. Som exempel på sådana transportbehov nämns skolskjutstransporter och andra resor som befolkningen i framför allt mera glesbygdsbetonade områden måste företa för att nå olika former av samhällelig service. Jag är, herr talman, glad över denna skrivning. Det finns såvitt jag förstår inte ett enda län i det här landet som inte har vägar som måste betraktas som högst otillfredsställande och därmed också som direkt olämpliga och trafikfarliga för så pass ansvarsfulla transporter som skolbarnstransporter får anses vara. Det är bra att detta nu kommer att beaktas i den framtida vägplaneringen. En kommande upprustning av dessa vägar gör det inte bara möjligt för de bofasta människorna att lättare komma till kommunernas tätorter för den service de är i behov av, utan ger dem också på ett markant sätt en möjlighet att bo kvar och pendla mellan bostad 'och arbete. För näringslivets del är det viktigt att det nu också har blivit fastslaget, att arbetet skall inriktas på en successiv utbyggnad av de sekundära vägarnas standard så att de klarar den tyngre 10/16-tonstrafiken. Vad utskottet här har sagt om vägplaneringens inriktning är att denna såsom ett instrument i lokaliseringsoch regionalpolitiken skall syfta till en positiv befolkningsoch näringslivsutveckling i landets olika delar. Detta gäller då inte bara den mera långsiktiga bedömningen, utan sådana hänsyn skall tas redan nu vid den förestående revisionen av flerårsoch fördelningsplanerna. Denna skrivning är föranledd av centerns och folkpartiets partimotioner, vilka skall beaktas i den kommande vägplaneringen. När det sedan gäller investeringsramarnas storlek är det alldeles klart att man kan ha olika uppfattningar. Vi har i centerpartiet inte varit beredda att föreslå en investeringsram under en planperiod fram till 1985 på det grundmaterial som nu föreligger. Vi är väl medvetna om det stora behov som finns, och vi har ofta kritiserat regeringen för att anslagen varit för små. Vi har också senast för någon månad sedan i riksdagen begärt 50 miljoner mera till driften av de allmänna vägarna — och vi kommer att fortsätta med att varje anslagsår noga ta ställning till vad som föreslås i förhållande till det behov som föreligger. Men att nu ta ställning till en investeringsram fram till 1985 på mer än 50 miljarder kronor, som Vägplan 1970 föreslog, är vi inte beredda att göra. För ett sådant ställningstagande krävs ett fortsatt utredningsoch planeringsarbete. Utskottet har också begärt att ett sådant långsiktigt program för de totala väginvesteringarna inom landets olika delar skall föreläggas riksdagen. I fråga om driften av enskilda vägar är situationen den att det finns en statsbidragskungörelse utfärdad, innehållande fordringar för att statsbidrag skall utgå och bestämmelser angående bidragets storlek, om dessa fordringar är uppfyllda. Trots detta finns i dag mer än 600 ansökningar om statsbidrag för enskild väghållning som icke kan bifallas — på grund av medelsbrist. Det är naturligtvis en helt orimlig situation, där man låter enskilda människor själva ta det ekonomiska ansvaret för en väg trots att samhället sedan många år tillbaka sagt att det skall hjälpa till. Man kan fråga sig hurdan reaktionen skulle bli om barnbidrag till nyblivna föräldrar eller pensioner till nyblivna pensionärer inte kunde betalas ut därför att det saknas pengar. I princip är det ingen skillnad i fråga om statens åtaganden mellan dessa bidrag och vägbidraget. Vi har den uppfattningen att vad staten har åtagit sig skall den också klara ut, och jag yrkar därför bifall till reservationen 2, som gäller ett med 13 miljoner kronor förhöjt bidrag till enskilda vägar.

Detta uttalande är värdefullt.

Vad utskottets ordförande har sagt om att förändra anslaget till drift av kommunala vägar och gator från förslagsanslag till reservationsanslag instämmer jag i, och jag yrkar bifall även till reservationen 1. Jag instämmer också i vad herr Gustafson i Göteborg sagt i övrigt med undantag av vad herr Gustafson anfört om reservationen 3 angående avgiftsfinansiering av vissa vägprojekt. Vi kan från centerpartiet inte ansluta oss till en sådan åtgärd. Visserligen är det så att investeringsbehovet är enormt för de vägar som skall byggas och att anslagen är otillräckliga, men vi har den uppfattningen att en avgiftsfinansiering inte är en garanti för att vi skall kunna få ett ökat totalt vägbyggande. Ett annat skäl till att vi har gått emot denna motion är att vi rent principiellt har den uppfattningen att vägarna skall vara öppna för alla utan extra avgifter. Det skall inte vara så att den som anser sig ha råd att betala en extra avgift skall kunna ta en snabbare och trafiksäkrare väg. Den möjligheten skall stå till buds för alla. Dessutom måste avgiftsfinansieringen ses mot bakgrunden av den totala motorfordonsskattens storlek — och den anser vi i centerpartiet i dag ha tillräcklig storlek. Det finns alltså inte någon anledning att föreslå nya pålagor för bilismen. Avgiftsfinansieringen är, som den nu är föreslagen i den gemensamma reservationen, en sådan ny pålaga. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationerna 1 och 2 samt i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag ber först att få instämma i vad herrar Gustafson i Göteborg och Dahlgren har sagt om den enighet som allmänt råder inom utskottet när det gäller dessa betänkanden som i dag behandlas, och jag hoppas att inte utskottets ärade talesman kommer att finna det irriterande att höra detta en tredje gång. Det är ju en honnör till bl.a. majoriteten i utskottet, när man kan säga det. Men sedan, herr talman, några kritiska anmärkningar i början. Rubriken på det avsnitt som vi nu har att behandla är ”Den långsiktiga vägplaneringen m.m. jämte allmän översikt över utvecklingen inom vägväsendet”. Kan det då vara fel att lägga några rosor på den grav som gömmer en familj av vägplaner, som dog därför att de aldrig fick näring att leva? Den ena vägplanen har avlösts av den andra. De har dött mycket unga. Begravningsentreprenör har varit en kommunikationsminister. Vägplanerna har kommit till för att man skall få ett så säkert och riktigt expertutlåtande som möjligt för att bedöma investeringar samt få en klarare bild av trafikens utveckling och på dess grund vidta de åtgärder som erfordras. Att en departementschef sedan gör sina politiskt-ekonomiska bedömanden och att dessa avviker från vägplanen kan vi alla ha full förståelse för. Även en annan regering än den vi nu har skulle inte i alla stycken kanske kunna följa vägplanen. Så långt kan vi alltså vara överens. Men, herr talman, därifrån och till den behandling som vägplanen har rönt av den socialdemokratiska regeringen och majoriteten i denna kammare är steget mycket långt. Jag vet få produkter som periodvis tillkommit med så mycken expertis bakom sig — på regeringens eget initiativ — men som aldrig tillnärmelsevis kunnat fullföljas. En ny vägplan har efter några år ersatts av åter en ny, och den nya vägplanen har aldrig kunnat påbörjas innan den överspelats eller rättare sagt undergrävts eller begravts av andra departementets bedömningar eller erkännanden att ekonomin inte tillåter att vi i det här sammanhanget hänger med i utvecklingen. Vi från moderata samlingspartiet vill påstå att socialdemokratin saknar förutsättningar att skapa den ekonomi som erfordras för att realistiskt och klokt bygga ut vägnätet i takt med den faktiska utvecklingen. Vi tror heller inte att man inom rimlig tid kommer att kunna göra det med den ekonomiska politik som för närvarande bedrivs. När vi alltså beträffande anslaget till Bidrag till drift av enskilda vägar m.m. följer den socialdemokratiska majoriteten och inte kan delta i en uppräkning med 13 miljoner, som folkpartiet och centern föreslår, beror detta på att utrymmet i budgeten enligt vårt bedömande inte medger en sådan uppräkning. De enskilda vägarna skulle väl behöva detta tillskott och mer därtill. Det är inte vi som är skuld till att det är på detta sätt — utrymme saknas alltså i budgeten. Reservationen 3 vid punkten 2 bygger på en motion från moderata samlingspartiet, där vi tagit upp frågan om en försöksverksamhet med avgiftsfinansiering av större broar och motorvägar. Det är ett gammalt krav som vi framfört år efter år i riksdagen från vårt håll.

För den tyngre trafiken och för näringslivets viktiga transporter är valet inte svårt; för dessa transporter utnyttjas den kortare, den större vägen. Det finns också en annan synpunkt, och det är att man fördelar trafiken något bättre än genom att låta en trafiksträcka — en ny sådan — ta hela belastningen. Att inte våga försöka och inte våga experimentera på detta område är att inte hänga med i utvecklingen och att inte anpassa sig till den situation vi nu befinner oss i. Herr talman!

Herr talman! Trafikutskottets betänkande nr 1 är en dyr handling. Under dagens lopp skall riksdagen bevilja åtskilliga hundratals miljoner — för att inte säga miljarder — till kommunikationsområdet. Och med tanke på den debatt som har ägt rum och som äger rum om våra vägar, järnvägar, bussar etc. är det frapperande att den borgerliga oppositionen så till fullo har accepterat regeringens grundsyn på detta område.

Och naturligtvis, herr Lothigius, är jag på intet sätt irriterad över att den borgerliga oppositionen accepterar regeringens grundsyn på dessa frågor. Men när man lyssnade på herr Lothigius anförande kunde man undra varför han har anslutit sig till majoritetens förslag, när han ju säger att den ekonomiska politik som regeringen och socialdemokratin för inte ger de resurser man vill ha till vägområdet. I årets statsverksproposition har departementschefen för det första redovisat Vägplan 1970 och de remissvar som har avgivits i anslutning till den utredningen. Departementschefen anser att man i den utredningen har överskattat den framtida ökningen av antalet personbilar och därav följande trafikarbete, och i departementet anser man att de av vägverket senare gjorda uppskattningarna i det avseendet är rimligare. För det andra anser departementschefen att det är tveksamt om man skall låta tidsvinstfaktorn få en så dominerande plats i lönsamhetsberäkningarna som fallet är i Vägplan 1970 samt att ett säkrare bedömningsunderlag härför liksom när det gäller att värdera olycksfallskostnaderna måste eftersträvas. I statsverkspropositionen framhålles att den av utredningen förordade kalkylmodellen utgör ett resultat av ett kvalificerat utvecklingsarbete i syfte att ”inom en viktig sektor söka konkretisera och utvärdera de samlade nyttoeffekterna av olika åtgärder för att underlätta en såvitt möjligt optimal resursanvändning”.

Den grundsyn som departementschefen givit uttryck för när det gäller Vägplan 1970 har utskottet enhälligt accepterat. Vidare har utskottet understrukit vad departementschefen sagt om att den integrerade vägoch trafikplanering som måste eftersträvas skall ske i nära kontakt med samhällsplaneringen i stort och i högre grad än hittills samordnas med en aktiv lokaliseringspolitik och en aktiv regionalpolitik. Detta framför departementschefen i statsverkspropositionen, och det ställer sig ett enigt utskott bakom. Att så sker tycker jag är utomordentligt värdefullt. I anslutning till regeringens förslag på vägområdet har det, såsom herr Dahlgren framhöll, väckts 37 motioner. Folkpartiet har i en partimotion anfört att en mera preciserad syn på vägplaneringen måste till för den period som Vägplan 1970 avser. Motionärerna menar att man måste påskynda utbyggnaden på vägområdet med hänsyn till att det enligt deras uppfattning uppstått stora eftersläpningar under de senaste åren. Utskottets värderade ordförande frågade mig om jag som talesman för majoriteten i utskottet kunde acceptera den grundsyn som vägverket har givit uttryck för när det gäller behovet av anslag på vägområdet. Förvisso kan jag göra det.

Men därmed är det inte sagt att man till fullo måste tillgodose vägverkets äskanden i detta sammanhang. Vägverket skall naturligtvis framföra sina önskemål och motivera dessa. Men vi politiker måste — även vi som tillhör trafikutskottet — göra en avvägning och inte enbart prioritera en liten del av samhället, låt vara att den förvisso är mycket viktig. Enligt årets budget beräknas statsverkets inkomster öka med 7 procent, medan anslagen till vägväsendet ökas med 7,7 procent. Detta tycker jag i och för sig är ett uttryck för vilken vikt regeringen lägger vid vägväsendets utbyggnad. I detta hårt ansträngda budgetläge ökar alltså anslagen till vägväsendet mer än inkomsterna till statskassan. Därtill kommer — och detta hade vi anledning att diskutera här i kammaren för en månad sedan — att över 500 miljoner kronor går till vägväsendet — inte till vägverket men till vägväsendet — via AMS. Det är ungefär 300 miljoner mer än vad som normalt kanaliseras till vägväsendet via AMS. Man kan alltså säga att vägväsendet, såväl i årets statsverksproposition som i den konjunkturpolitiska satsning som regeringen gjort, har fått en synnerligen hög prioritet. Herr talman! Jag vill alltså på nytt understryka att det är utomordentligt glädjande att oppositionen har ställt sig bakom regeringens grundsyn i detta avseende. Jag skall nu något kommentera de tre reservationer som är fogade till utskottets betänkande under denna punkt. Trafikutskottet har tillstyrkt att riksdagen i enlighet med Kungl. Maj:ts förslag till Bidrag till drift av kommunala vägar och gator för budgetåret 1972/73 anvisar ca 144 miljoner kronor. Detta innebär en ökning av anslaget i förhållande till innevarande budgetår med ca 22 miljoner kronor. Utskottets majoritet tillstyrker också att detta anslag i likhet med de övriga vägdriftanslagen uppförs som reservationsanslag. I reservationen 1 till utskottsbetänkandet anför en utskottsminoritet, bestående av moderata samlingspartiets, folkpartiets och centerpartiets representanter i utskottet, att man inte kan tillstyrka att anslaget uppförs som reservationsanslag. Reservanterna säger: ”Därest nuvarande möjligheter att — i enlighet med gällande författningsbestämmelser — överskrida anslaget faller bort kan staten komma att undandra sig tidigare åtagna förpliktelser och ökade kostnader härigenom komma att överföras på kommunerna.” För dessa tankegångar gjorde sig herr Gustafson i Göteborg till talesman. Flera faktorer har bidragit till att Kungl. Maj:t föreslagit att anslaget uppförs som reservationsanslag. Som utskottet anför är de två övriga driftanslagen upptagna som reservationsanslag. Genom förändringen till reservationsanslag även av anslaget till driften av kommunala vägar och gator kan statsmakterna i förväg få kännedom om belastningen på anslaget. Vidare vet kommunerna på ett tidigare stadium vilka statsbidrag de kan räkna med. Detta måste väl ändå vara till fördel för kommunerna när det gäller att lägga upp en rationell driftverksamhet inom kommunerna och göra prioriteringar mellan olika driftåtgärder. Man kan inte, som någon av oppositionens talesmän gjorde gällande, säga att denna ändring av anslaget i och för sig innebär en övervältring av kostnader från stat till kommun. Även fortsättningsvis kommer anslagsäskanden från kommunerna att noga prövas. Vägverket har synnerligen goda möjligheter att få kännedom om kostnadsförändringar, eftersom man där har erfarenheter av sin egen driftverksamhet att falla tillbaka på.

Det är alltså fel att hävda att man genom att ändra benämningen på detta anslag övervältrar kostnader på kommunerna. Statsverkspropositionens förslag innebär en ökning med 22 miljoner kronor och alltså inte, som herr Gustafson i Göteborg sade, en minskning med 20 miljoner kronor. Herr talman! Jag skall även något kommentera reservationen 2. Trafikutskottets majoritet har tillstyrkt att anslaget Bidrag till drift av enskilda vägar m.m. i enlighet med Kungl. Maj:ts förslag för budgetåret 1972/73 upptages till 60 miljoner kronor, och utskottsmajoriteten avstyrker därför de motioner som föreslår ett högre anslagsbelopp. I reservationen 2 föreslår en minoritet i utskottet att riksdagen för detta anslag anvisar ett belopp på 73 miljoner kronor, dvs. 13 miljoner kronor mera än vad Kungl. Maj:t föreslagit. Det är, herr talman, dessa 13 miljoner kronor — som jag inledningsvis omnämnde — som utgör den stora skillnaden mellan den borgerliga oppositionens och regeringens förslag när det gäller anslag till våra vägar. Allmänt gäller att medelsanvisningen under denna punkt är resultatet av en prioritering av olika medelsbehov inom ramen för det tillgängliga medelsutrymmet. Detta gäller även statsbidragsgivning till drift av enskilda vägar. Anslaget har dock föreslagits öka med 5,5 miljoner kronor, vilket skall jämföras med ett oförändrat anslag mellan budgetåren 1970 72. Det är riktigt som sägs att en stor del av den föreslagna ökningen går åt till indexreglering av kostnaderna för vägobjekt, vartill redan bidrag utgår. Man får då inte glömma att detta är ett angeläget ändamål, som i och för sig alltså kräver avsevärda resurser från statens sida. Antalet vilande ansökningar för erhållande av statsbidrag var vid det senaste årsskiftet ca 600, som herr Dahlgren nämnde. Det av utskottet tillstyrkta anslaget innebär ändå att en viss avbetning av denna balans kommer att ske. Vid en ansökan om statsbidrag från exempelvis en vägsamfällighet rör det sig nämligen inte om avsevärda belopp. En normal, genomsnittlig ansökan innebär ett årligt bidragsbelopp i storleksordningen 5 000 kronor. Till detta belopp kommer i vissa fall bidrag för iståndsättningsarbeten. Det är svårt att i förväg uppskatta hur många nya ansökningar som kan bifallas för år 1972, det kalenderår som statsbidraget för budgetåret 1972/73 avser. Med hänsyn tagen till att statsbidragsgivningen till vissa vägobjekt utgår på grund av utflyttning m.m. kan man antaga att antalet nya beviljade ansökningar kommer att bli mellan 100 och 200. Vissa ytterligare ansökningar tillkommer naturligtvis under året utöver dem som redan är vilande, men man bör ändå kunna räkna med att antalet vilande ansökningar vid nästa årsskifte snarare minskat än ökat jämfört med antalet vid senaste årsskiftet. Herr talman! Även på denna punkt yrkar jag bifall till utskottsmajoritetens förslag och avslag på reservationen 2. Låt mig slutligen något beröra reservationen 3. I en motion från moderata samlingspartiet har yrkats att riksdagen hos Kungl. Maj:t skall hemställa om förslag beträffande avgiftsfinansiering av större broar och motorvägar. Trafikutskottets majoritet föreslår att riksdagen avslår dessa motioner. Utskottet hänvisar bl.a. till att frågan utretts av 1960 års vägsakkunniga och redovisas i ett betänkande, som sedermera anmäldes i proposition och lämnades utan erinran av såväl departementschefen som riksdagen. Vidare hänvisar utskottet till det utredningsarbete som pågår inom dels utredningen rörande vägtrafikens kostnadsansvar m.m., dels bilskatteutredningen. I reservationen 3 till utskottsbetänkandet föreslås alltså att försök görs med avgiftsfinansiering av vissa större broar och vägar. Bakom denna reservation står representanter för folkpartiet och moderata samlingspartiet. I sin motivering till utskottets avstyrkande av motionen refererar utskottet utförligt vad 1960 års vägsakkunniga framhöll i sitt betänkande bl.a. att de för den allmänna samfärdseln nödvändiga vägarna och förbindelserna i princip skall byggas genom det allmänna och att avgifter inte får uttagas för deras begagnande. Man ansåg att det var helt riktigt att förfara på detta sätt. Vägsakkunniga framhöll vidare att även om behovet av en viss avgiftsfinansierad förbindelse vore så stort att en investering i och för sig sannolikt skulle vara företagsekonomiskt lönsam kunde vid bedömandet av härvid uppkommande frågor dock inte bortses från allmänna prioriteringsgrunder. Man måste nämligen räkna med att för utförandet av dessa projekt kapitalmarknaden måste tas i anspråk, kanske till nackdel för andra viktiga investeringar. Avgörande för ställningstaganden härvidlag borde till sist vara omfattningen av samhällets totala resurser, vilka alltid måste framstå som begränsade. Frågan om avgiftsfinansiering borde också ses mot bakgrunden av den totala motorfordonsbeskattningens storlek. Vad de vägsakkunniga i sitt betänkande framhöll år 1960 gäller fortfarande i dag. När man nu från samhällets sida håller på att bygga upp en planeringsoch prioriteringsmetodik för väginvesteringar, där hänsyn tas till bl.a. näringsoch regionalpolitiska aspekter och till övrig samhällsplanering, kan en avgiftsfinansiering av vissa objekt inte bidra till ett totalt sett bättre resursutnyttjande. Jag tycker dessutom att starka rimlighetsoch jämlikhetsskäl talar emot en avgiftsfinansiering, och jag vill till fullo instämma i de synpunkter som herr Dahlgren på den här punkten framförde.

Herr talman, jag ber att med det anförda få yrka bifall till utskottets hemställan på alla punkter i trafikutskottets betänkande nr 1.

Herr talman! Låt mig först när det gäller reservationen 3 påpeka att det är fråga om en försöksverksamhet i avvaktan på pågående utredningsarbete. Herr Hugosson sade att det är förvånande att vi har uppnått enighet inom utskottet, och han tycks närmast beskriva det hela så att det är fråga om en underkastelse från oppositionens sida. Det intressanta i utvecklingen när det gäller trafikpolitiken är att vi undan för undan, genom diskussion och överläggningar, har närmat oss varandra från våra olika utgångspunkter. De synpunkter som departementschefen nu anför i statsverkspropositionen om vägplanen känner vi väl igen, för de har framförts från folkpartiet och centerpartiet vid upprepade tillfällen. Och jag tror inte att våra bidrag till debatten varit helt meningslösa, även om departementschefen givetvis har sina synpunkter. Jag tycker att det är glädjande att vi kommer fram till ett läge där vi får klart för oss att trafikpolitiken måste integreras i en lokaliseringspolitik. Sedan vill jag ta upp vad herr Hugosson sade beträffande det statsbidrag som utgår till drift av kommunala vägar och gator. Det är bra med ett reservationsanslag, säger herr Hugosson, för då vet kommunerna vad de får. Nu vet kommunerna vad de får. De vet att de får 95 procent av de utgifter de har för driften av de statsbidragsberättigade gatorna och vägarna, även om dessa driftkostnader av oförutsedda anledningar skulle bli högre än vad som är beräknat. Bidragen utgår nämligen enligt gällande kungörelse. Men vad skulle de veta, om vi förändrade anslaget till ett reservationsanslag? Jo, då vet de att även om utgifterna stiger, kommer de icke att få statsbidrag för stegringarna. Anledningen till att vi bör ha kvar formen förslagsanslag är just den att rörelsens karaktär är sådan, att man inte i förväg kan säga precis hur mycket pengar som kommer att gå åt. Men nu kom herr Hugosson med en intressant upplysning, och därför vill jag ställa en fråga till herr kommunikationsministern, eftersom jag förstår att han kommer att uppträda här i talarstolen. Herr Hugosson sade: Avsikten är att bidrag även i fortsättningen skall utbetalas enligt statsbidragskungörelsens intentioner, även om man formellt måste göra denna ändring. Är det verkligen så? Vägverket har sagt att det kommer att gå åt 162 miljoner. Departementschefen har prutat till 144 miljoner. Men vad händer om utgifterna blir 162 miljoner, herr kommunikationsminister?

Herr talman! Herr Hugosson gjorde gällande att det är 13 miljoner kronor som skiljer oppositionens — som han uttryckte sig — och regeringens förslag. Naturligtvis är detta riktigt i nuläget, men herr Hugosson glömmer då bort att så sent som för en månad sedan diskuterade vi i denna kammare ett förhöjt anslag med 50 miljoner kronor. Herr Hugosson m.fl. gick emot detta förslag, som just gällde anslaget till drift av allmänna vägar. Jag tror att den arbetslöshet vi nu har, herr Hugosson, tyvärr kan visa sig vara bestående. Därav skulle följa att det skulle behövas ytterligare beredskapspengar. Om arbetslösheten fortsätter, antar jag att de kommer. Av detta följer i sin tur att vägarna skulle kunna få ytterligare medel på det sättet. Detta är anledningen till att centerpartiet i nuläget inte har begärt ytterligare medelsförstärkning. I realiteten är det ju så att de pengar som riksdagen nu beviljar till vägar för budgetåret 1972/73 används av vägverket kalenderåret 1973 med början den 1 januari 1973. Jag kan försäkra herr Hugosson att om det skulle visa sig att beredskapspengar inte förstärker vägverkets anslag, kommer vi att på tilläggsstat begära ytterligare medel för underhåll av allmänna vägar. Det finns för närvarande 600 vilande ansökningar om bidrag till enskilda vägar, men herr Hugosson menade att detta inte var så farligt, eftersom det rörde sig om små belopp. Det är möjligt att beloppen är små, men jag skulle vilja ställa frågan: Anser herr Hugosson att statliga författningar och statsbidragskungörelser skall följas? Det är denna sak vi diskuterar. Här finns en statsbidragskungörelse, som reglerar hur vi skall förfara. Trots detta har 600 ansökningar inte kunnat beviljas under en tidsrymd av två år. Jag vet inte om det här är så små företag i och för sig. Sammanlagt rör det sig om en väglängd på 1 679 kilometer. Det rör sig om vägar på sammanlagt 200 kilometer med en trafikbelastning på mellan 200 och 300 bilar per dygn. Detta är enligt min mening ett stort ekonomiskt problem för dessa människor som numera själva får klara en statlig uppgift. Men jag vore tacksam om herr Hugosson ville svara på min fråga om författningarna skall följas.
Herr talman! Herr Hugosson säger att jag kritiserar regeringen och frågar varför jag då är med på regeringens förslag i det utskottsbetänkande som här föreligger. Det är ju helt enkelt därför att ekonomin sköts av ett annat departement. Min kritik riktas inte mot kommunikationsministern som departementschef utan mot kommunikationsministern i egenskap av en som är med och formar den ekonomiska politik som nu förs. När nu enighet råder i utskottet är det ganska viktigt att den enigheten följs upp av departementschefen, så att man får fram önskningarna och påskyndar de förslag till åtgärder som faktiskt är framförda i utskottets betänkande. Avgiftsfinansieringen är inte alls att jämföra med den gamla grindslanten. Har man den situation som man har, då får man arbeta efter lägligheten. Här är det inte fråga om ensidig jämlikhet, därför att här har man en valmöjlighet. När det gäller avgiftsfinansieringen är det fråga om att bedriva en försöksverksamhet och se hur den fungerar. Den skall prövas på vägar där man har denna valmöjlighet. Jag skulle mycket väl kunna tänka mig att det vore riktigt att införa en avgiftsfinansiering på den nya vägen från Huskvarna upp över Gränna och fram till Ödeshög — det är ju i mina områden. Det är dock 5,5 — 6 mil ny fin väg, där man har en parallell väg att använda för den trafik som inte vill betala den extra kostnaden för den nya vägen.

Herr talman! Till herr Gustafson i Göteborg vill jag säga att jag uttryckte stor tillfredsställelse över att utskottet var enigt när det gällde grundsynen på vägväsendet och den framtida utbyggnaden av vårt svenska vägväsende. Jag hälsade med stor tillfredsställelse att oppositionen har accepterat de synpunkter som departementschefen framfört i årets statsverksproposition. I sitt första inlägg sade herr Gustafson i Göteborg att vi hade nått enighet i utskottet som en följd av motioner som hade väckts ifrån oppositionens sida. I sitt andra inlägg säger herr Gustafson helt riktigt att det är med utgångspunkt i regeringens förslag som vi har nått enighet i utskottet, och det tycker jag var ett klarläggande. Sedan är det naturligt att ingen blir opåverkad av en politisk diskussion som förs. Egendomligt vore det väl ifall vi politiker inte tog hänsyn till synpunkter som framförs från olika håll. Ja, herr Dahlgren, det är riktigt att vi för en månad sedan diskuterade 50 miljoner kronor mer till vägväsendet. Det framhöll jag också i mitt förra inlägg. Det var på tilläggsstat som man från folkpartiets och centerpartiets sida hade krävt dessa 50 miljoner. I det sammanhanget anförde jag i diskussionen att över 500 miljoner kronor gick till vägväsendet över AMS och att vi därför i ett trängt ekonomiskt läge inte kunde satsa ytterligare 50 miljoner kronor. Det förvånansvärda är ju, herr Dahlgren, att det som var riktigt i februari månad uppenbarligen från oppositionens sida icke anses riktigt i dag, den 5 april. Nu föreligger inte något krav om 50 miljoner. Kravet har reducerats till 13 miljoner. Hade vi, herr talman, haft denna debatt om en månad, hade vi kanske varit helt eniga även på den punkten. Jag förstår så väl att herr Lothigius skjuter undan den där tanken om jämlikhet. Det ligger helt i linje med moderata samlingspartiets grundsyn. Men där skiljer vi oss åt. Jag kan utifrån jämlikhetssynpunkter inte acceptera att man skall öka framkomligheten för en del människor som har råd att betala för att få utnyttja bättre vägar. Exemplet med vägen från Huskvarna till Gränna var illa valt. Jag tycker inte det är lämpligt att man skall tillåta en kraftig ökning av trafiken på den gamla vägen mellan Huskvarna och Gränna. Denna väg är gammal, smal och krokig och därför bör även från trafiksäkerhetssynpunkt trafiken begränsas på den gamla vägen.

Herr talman! Jag sade i mitt första anförande att utskottet med anledning av motioner har enat sig om att föreslå framställningar till Kungl. Maj:t om en översyn av statsbidragsgivningen till enskilda vägar och en redovisning av försöksoch utredningsverksamheten när det gäller vägsaltningen. Det är fullständigt korrekt. Beträffande den långsiktiga vägplaneringen har vi i utskottet kommit överens om att en långsiktig planering bör föreläggas riksdagen. Det har föreslagits i en motion, som visserligen formellt blir avslagen i den här kompromissen, men förslaget är i alla fall värdefullt, för det är då vi får möjligheter att ta ställning till hur stora resurser vi skall ge vägväsendet i framtiden. Det är mycket möjligt att vi inte blir eniga på den punkten, men det får vi se då. Herr Hugosson sade ingenting alls om statsbidragen till kommunerna. Det förstår jag därför att jag ställde frågan till kommunikationsministern. Det är emellertid ont om minuterna, och jag vill nu gärna komplettera vad jag sade förra gången jag var uppe. Departementschefens förslag innebär att kommunerna icke kommer att få det statsbidrag som de är berättigade till enligt nuvarande allmänna principer. Vägverket har beräknat bidraget till 162 miljoner kronor. Det brukar pruta ganska skoningslöst. Kommunerna är inte alls nöjda med verkets prutningar på den punkten. Det har också varit överskridanden tidigare därför att det har tillkommit ytterligare utgifter. Därför innebär departementschefens förslag ingenting annat än att han sätter ett tak för utgifterna, oavsett om de i verkligheten blir mycket större, och det borde de kommunala representanterna i den här kammaren känna till. Kommunförbundet har också, såvitt jag vet enhälligt i skrivelse, daterad i oktober 1971, framhållit de här sakerna. Den som vill bevara kommunernas möjligheter att få statsbidrag i enlighet med nu gällande bestämmelser måste, såvitt jag förstår, rösta med reservationen.
Herr talman! Herr Hugosson menade att de 50 miljoner kronor som vi hade begärt och diskuterat i februari månad hade vi nu glömt bort. Fullt så lätt får väl herr Hugosson ändå inte göra det för sig i debatten. De 50 miljonerna i februari gällde ju det innevarande året, kalenderåret 1972. Vad vi i dag diskuterar är verksamheten under kalenderåret 1973. Jag har sagt, herr talman, att vi i dag har svårt att överblicka huruvida det kommer ytterligare beredskapspengar till vägarna. Jag har också sagt att om så inte sker kommer vi i slutet av året att på tilläggsstat begära de pengar som vi anser fattas. Sedan har herr Hugosson fortfarande inte svarat på min fråga om han anser att statsbidragskungörelser skall följas. Om herr Hugossons svar är ja, borde pengar också beviljas till de medel som de 600 ansökningarna gäller.

Herr talman! Jag vill först säga till herr Dahlgren att jag inte förstår varför centerpartiet, om man nu där anser att det skulle ha utgått ytterligare 50 miljoner kronor även för kommande budgetår, då inte i motioner har krävt detta. Det var bara det konstaterandet jag gjorde. Vi får väl diskutera detta när tilläggsstaten för ifrågavarande anslag kommer någon gång i januari 1973. Om centerpartiet då väcker motioner härom, får vi ta ställning till frågan, och vi får då också se vad som står i tilläggsstaten. Är det så att arbetslösheten inte nedbringas på en acceptabel nivå, är jag alldeles säker på att ytterligare medel kommer att anvisas via AMS till vägväsendet för att nedbringa arbetslösheten. Jag vill härefter återkomma till vad herr Gustafson i Göteborg sade om bidragen till drift av kommunala vägar och gator.

Slutligen vill jag säga att detta inte behöver innebära — och jag anser inte heller att det kommer att göra det — att man övervältrar kostnader från stat till kommun. Jag sade att denna kraftiga uppräkning av anslaget till drygt 144 miljoner kronor är ett tecken på att regeringen även fortsättningsvis önskar ge statsbidrag enligt gällande författningar. Jag skall inte svara på en fråga som ställts till kommunikationsministern. Jag gav bara uttryck för den uppfattning som utskottets majoritet framfört i sitt betänkande.

Herr talman! Allra först vill jag ta upp den, så vitt jag vet, enda fråga som riktats till mig, nämligen den som ställts av herr Gustafson i Göteborg. Jag tyckte att herr Hugosson gav det svar som också jag skulle kunna ge.

Jag tycker alltså inte, herr Gustafson, att det ligger något av motsägelse i resonemanget att staten genom en så pass kraftig uppräkning som det gäller bl.a. i förväg vill — om vi nu inte skall använda ett så kraftigt ord som ”garantera” — åtminstone försäkra kommunerna om att de bör ha goda möjligheter att inte märka någon väsentlig skillnad under de år som kommer jämfört med tidigare år. Men, herr talman, anledningen till att jag begärt ordet är närmast att vi i årets statsverksproposition vad gäller kommunikationsdepartementets verksamhetsområde har lagt tyngdpunkten på behandlingen av vägväsen dets anslag. Anledningen till detta är ju inte bara det förhållandet att det här rör sig om årliga anslag på dryga 2 miljarder kronor. Det som gör att vi i år mera ingående tagit upp vägväsendet till behandling är regeringens ställningstagande till den långsiktiga vägplaneringen och därmed sammanhängande frågor. Bakgrunden är, som här redan flera gånger sagts, vägplaneutredningens betänkande Vägplan 1970. I förra årets statsverksproposition sade jag att den rad av viktiga frågor inom vägpolitiken som togs upp i Vägplan 1970 krävde ingående och allsidiga överväganden, även med beaktande av de många synpunkter som anförts av remissinstanserna. Jag var därför inte beredd att då närmare gå in på dessa frågor utan avsåg att återkomma till dem vid en senare tidpunkt. När regeringen i årets statsverksproposition lägger fram sina ställningstaganden till vägplanen och därmed till den långsiktiga vägplaneringen, är det glädjande att se att trafikutskottet i allt väsentligt enhälligt kunnat stödja regeringens förslag. Men jag vill ändock, herr talman, ta tillfället i akt att något ytterligare kommentera ställningstagandena till Vägplan 1970. Jag vill erinra om att den långtidsplanläggning av den allmänna väghållningen som utvecklats inom vägverket under senare år och som även vägplaneutredningen tagit fasta på kan indelas i två faser: dels inventering av behov, dels prioritering av hur dessa behov skall tillgodoses i tiden. Inventeringen av behov sker i en behovsplan, och prioriteringen av behoven görs i en långtidsplan. Behovsplanerna avser att konkretisera målet för väginvesteringarna under en period om 10—15 år på dels riksvägar och primära länsvägar — vad vi kallar huvudvägnätet — dels sekundära och tertiära vägar. Planerna grundar sig dels på bedömningar av framtida efterfrågan på vägtjänster, alltså trafikprognoser, dels på uppgifter om vägarnas nuvarande standard i jämförelse med uppställda standardnormer. I långtidsplanen angelägenhetsgraderas de projekt som skall utföras inom den närmaste tioårsperioden. Projekten är där ordnade i tidsföljd. Parallellt med långtidsplanen upprättas flerårsplaner, som avser de närmaste fem åren och för vilka den formella gången vid upprättandet följer de regler som är inskrivna i vägkungörelsen. Som hjälpmedel vid graderingen av vägprojekten i långtidsplaner och flerårsplaner används för närvarande en lönsamhetsmodell som utvecklats inom vägverket. Modellen utgör helt enkelt en typ av investeringskalkyl. Där beräknas vad som kan sägas vara summan av vinster i vägoch trafikkostnader, ställd i relation till investeringskostnader. Positiva lönsamhetstal ger alltså högre avkastning än den använda kalkylräntan — normalt åtta procent —, negativa ger lägre avkastning. I kalkylen värderas, med utgångspunkt i framräknade trafikvolymer och trafikflöden samt förutsatt kalkylränta, var för sig byggnadsoch driftkostnader, fordonskostnader, trafikanternas tidskostnader och samhällets kostnader för trafikolycksfallen. Fordonsoch bensinskatt samt försäkringsavgifter inkluderas inte i kalkylen utan betraktas som vägrespektive olycksfallskostnader. Tidsvärdet uppskattas till ett belopp per personbilstimme, och varje olycka värderas med hänsyn till dess samhällsekonomiska konsekvenser. Låt mig, herr talman, redan här säga att tidsvärdets storlek liksom olycksvärdets storlek av naturliga skäl alltid kan diskuteras. Lönsamhetstalet bildar tillsammans med övriga värderingsfaktorer — sociala och regionalpolitiska faktorer, miljö-, markanvändningsoch försvarsaspekter — beslutsunderlag för prioriteringen. Andra faktorer som spelar in vid prioriteringen är trafiksäkerhetskrav, krav på kontinuitet i fråga om den geometriska standarden och bärighetsstandarden, byggnadstekniska synpunkter, möjligheterna till etapputbyggnad och möjligheterna att få godtagbara anslutningar, önskvärdheten av vissa kanaliseringseffekter, t.ex. styrning av vissa transporter till ett stomvägnät för att undvika utbyggnad av parallella vägar, osv. Men lönsamhetstalet har inte varit ensamt avgörande vid prioriteringen hittills. Det kan man se genom att jämföra lönsamhetstalen för vägprojekten, upptagna i vägverkets långtidsplan, med de år byggnadsmedel är upptagna för objekten. Det visar på icke oväsentliga avvikelser betingade av de skilda hänsynstaganden som jag nyss anförde. När projekten rangordnas ser man till stor del ut över länsgränserna. Genom att rangordna projekten oberoende av län får man ett kontinuerligt vägnät i standardhänseende och dessutom en så god användning av tillgängliga resurser som möjligt. I vägkungörelsen finns som jag nyss sade bestämmelser om hur upprättande av flerårsplaner, alltså planerna för den närmaste femårsperioden, för vägbyggandet skall ske. Dessa bestämmelser innebär bl.a. att kommunerna skall höras om vilka vägprojekt de finner angelägna och att de skall beredas tillfälle att avge yttrande över upprättade förslag till flerårsplan. Bestämmelserna innebär vidare att om vägverk och länsstyrelser inte är överens beträffande någon plan skall frågan om fastställandet av planen hänskjutas till Kungl. Maj:ts avgörande. I anslutning till vägkungörelsen lämnar Kungl. Maj:t särskilda direktiv om vilka principer som skall vara vägledande för planeringen och vilken investeringsnivå planerna bör upprättas för. Herr talman! Vad jag hittills talat om har gällt nuvarande förhållanden. Principerna för de under 1969 fastställda flerårsplanerna — alltså för den femårsperiod för vägbyggandet vi nu står mitt i — har grundats på de riktlinjer som jag här talat om. Flerårsplanerna är till stor del inriktade på huvudvägnätet. Vägobjektens samhällsekonomiska lönsamhet har i första hand varit väsentlig för prioritering i fråga om planerna. Man har beaktat både näringslivets behov av tillfredsställande transportmöjligheter och behoven av kapacitetsstarka trafikleder inom och mellan tätortsregionerna. Av stor betydelse har också varit hänsynen till sådana vägförbättrande åtgärder som höjer trafiksäkerheten. I Vägplan 1970 förordar vägplaneutredningen som jag antydde en metodik för den långsiktiga vägplaneringen som ansluter till den hittills tillämpade metodiken. Vägplaneutredningen redogör också för den inom vägverket använda modellen för lönsamhetsbedömning av vägprojekt. Man finner att den är utvecklingsbar och ändamålsenlig vid prioritering av vägprojekt i samband med upprättande av långtidsplaner. Vägplaneutredningen understryker att — såsom hittills också skett — vid den slutliga rangordningen av projekt hänsyn också bör tas till sådana faktorer som inte kunnat beräknas i den ekonomiska kalkylen. Det övervägande antalet remissinstanser över vägplanen betecknar strävandena att bedöma den samhällsekonomiska nyttan av väginvesteringar som ambitiösa och metoderna väl värda att vidareutveckla. Åtskilliga remissinstanser påpekar emellertid att flera komponenter i den använda kalkylmodellen är osäkra och anser därför att ytterligare överväganden är motiverade. Jag har efter att ingående ha studerat vägplaneutredningens förslag och med hänsyn till vad remissinstanserna sagt funnit att den av vägplaneutredningen förordade kalkylmodellen utgör resultatet av ett kvalificerat utvecklingsarbete i syfte att inom denna viktiga sektor underlätta användningen av de resurser som står oss till buds. Med sina brister bör den därför även i fortsättningen kunna användas som ett hjälpmedel bl.a. vid prioritering av vägprojekt inom flerårsoch långtidsplanerna, men jag anser dock att ett fortsatt utvecklingsarbete måste bedrivas för att på ett bättre sätt bestämma den vikt som rimligen bör ges vissa av de i kalkylmodellen ingående komponenterna. Jag nämnde nyss vilka jag närmast tänker på. Det gäller inte minst tidsvärderingen. Det gäller storleken av olyckskostnaderna, och det gäller valet av kalkylräntan. Utvecklingsarbetet bör alltså enligt min mening vidgas. Det finns ett klart behov av att i det fortsatta långsiktiga utvecklingsarbetet eftersträva att väga in samhällsekonomiska effekter som inte ryms inom den nuvarande modellen. De vidgade regionalpolitiska och näringspolitiska aspekter som läggs på samhällets investeringar i andra hänseenden ökar detta behov av utvecklingsarbete inom vägpolitiken. Syftet med ett vidgat utvecklingsarbete kan sägas vara att ta fram ett underlag som gör det möjligt att klarlägga och värdera de grundläggande sambanden mellan väginvesteringar och vägnätets standard å ena sidan och bebyggelseoch näringslivsutveckling å andra sidan. Från ett sådant underlag kan planeringsmetodiken utvecklas så att det blir möjligt att från en given investeringsnivå bättre än hittills bedöma och prioritera vägbehoven inom ramen för en även till regionalpolitiken och näringspolitiken lämpligt anpassad vägpolitik. En sådan vidareutveckling av planeringsmetodiken kommer av naturliga skäl att bli tidskrävande, varför resultatet av utvecklingsarbetet kommer till användning när vägplaneringen utformas på litet längre sikt. Jag har därför funnit det angeläget att i avvaktan på den mer generellt tillämpliga planeringsmetodiken även på kortare sikt ge ett ökat ekonomiskt utrymme för regionalpolitiska och näringspolitiska hänsyn vid överväganden beträffande väginvesteringar och andra åtgärder på vägområdet. Prioriteringen av väginvesteringarna får därför enligt min mening under de närmaste åren inte bestämmas enbart med hänsyn till trafikunderlaget — även om detta givetvis måste tillmätas stor betydelse — utan bör även ske med hänsyn till bebyggelseoch näringslivsutvecklingen. I statsverkspropositionen har jag lämnat flera exempel på fall där sådan hänsyn kan och bör tas vid den revidering av flerårsplanen som skall göras under innevarande år och som avser tiden 1973-1977. För flerårsplanearbetet bör således enligt min mening gälla att vid sidan av lönsamhetskalkylen en bedömning av vägens funktion i det samlade transportsystemet skall vara vägledande. Det gäller bl.a. vägar i mindre tätt befolkade områden. Det gäller vägar med en trafikolycksfrekvens som ligger onormalt högt. Men det finns också en rad andra exempel på olika typer av transportbehov som bör beaktas och som bör kunna föranleda undantag från en rent trafikekonomisk bedömning vid fördelning av vägmedel.

Jag tänker också rent allmänt på behoven av särskilda vägförbindelser eller anordningar på väg för att förbättra den kollektiva trafikstandarden. Jag tror att jag redan har nämnt vikten av att satsa på trafiksäkerhet vid vägbyggande men upprepar det för säkerhets skull ytterligare en gång. Samtidigt skall vi naturligtvis inte bortse från väginvesteringarnas allmänt miljöförbättrande effekt. Behovet av betydligt utökade medel för att kontinuerligt kunna utföra beläggningsarbeten eller förbättra beläggningen på en stor del av vårt vägnät är ytterligare ett exempel. Fler exempel skulle kunna nämnas, herr talman, men jag nöjer mig med de här. Vi hade under året 1971 en sänkning av antalet i trafiken omkomna människor, en trend som glädjande nog fortfarande håller i sig. Men vi skall under inga förhållanden ta ut någon enda liten seger i förskott på det området; vi skall bara varje månad med tacksamhet notera nedgången under de senaste 12—15 månaderna. Naturligtvis beror en sådan här förändring på någonting — antagligen på en mängd samverkande faktorer. Men in i bilden kommer säkert som en av komponenterna effekterna av väginvesteringarna. De har exempelvis inneburit att ett antal äldre vägar med mer eller mindre intensiv trafik, med farliga fastighetsutsläpp, med låg geometrisk standard osv. ersatts med nya vägar, byggda enligt modern teknik. Det stora flertalet vägomläggningar innebär också en väsentlig förbättring av miljöförhållandena, som jag har sagt, och det måste vi också ha i minnet när vi diskuterar vägpolitiken. Under innevarande år kommer också behovsoch långtidsplanerna att revideras. Med utgångspunkt i vad som anförs i statsverkspropositionen, vilket trafikutskottet i stort har anslutit sig till, kommer direktiv i linje med vad här tidigare sagts att lämnas vägverket och länsstyrelserna för revideringsarbetet med de olika vägplanerna. Mot bakgrund av vad jag sagt om den nya inriktningen av väginvesteringarna står det klart att vi med ett ja i dag från riksdagens sida i fortsättningen får en ökad samordning mellan vägpolitik och regionalpolitik, och det är enligt regeringens bedömning en helt och hållet riktig utveckling.

Det betyder inte, såvitt jag förstår, någon mera märkbar förändring, men det kan exempelvis medföra en viss tidsförskjutning av mycket kostnadskrävande nya projekt. Det kan innebära viss fördröjning i tiden vid byggandet av någon eller några mil motorväg. Vi satsar, som jag tidigare sagt, mycket stora summor varje år på vägbyggande och vägunderhåll, men vi kan inte lyfta oss själva i håret. Det bör vara en för oss alla gemensam uppgift, när det gäller ett så viktigt mål som att garantera ett välutvecklat vägnät i hela landet, såväl i tätort som i glesbygd, att verka för en allmän förståelse för en viss omfördelning under kommande år av våra samlade resurser. Det bör i fråga om vårt välutvecklade huvudvägnät kunna ske också emot den bakgrunden att vi på olika sätt söker arbeta för att vårt järvägsnät får sätta in sina outnyttjade resurser för långväga transporter. Ökningen av transportarbetet på de längre avstånden under de närmaste åren bör i stor utsträckning kunna kanaliseras till järnvägen. Om vi uppnår detta, kommer trycket på det tunga, genomgående vägnätet inte att bli så starkt under den närmaste framtiden. Som framgår av vad jag sagt är det ett viktigt beslut som vi i dag har att fatta, när vi tar ställning till den framtida inriktningen av väginvesteringarna. Jag vill därför än en gång, herr talman, uttrycka min stora tillfredsställelse över den uppslutning kring regeringens förslag som trafikutskottets betänkande innebär. Har vi nått enighet om den kombination av trafikekonomiska och samhällsoch regionalpolitiska bedömningar som den framtida vägplaneringen bör grundas på, då har vi tagit ett stort steg framåt.

Herr talman! Först en kommentar beträffande statsbidraget till driften av kommunala gator och vägar. Om statsrådet har för avsikt att även i fortsättningen utbetala bidrag i enlighet med de principer som nu gäller, varför ändrar då statsrådet beteckningen på anslaget? För den händelse det blir en ökad aktivitet på grund av oförutsedda omständigheter när det gäller underhåll av statsbidragsberättigade kommunala gator och vägar, får alltså kommunerna inte detta ökade bidrag som de har rätt till. Vägverket har beräknat att det kommer att kosta 162 miljoner kronor. Statsrådet anslår 144 miljoner med tak. Om det går åt 162 miljoner, ämnar då statsrådet på tilläggsstat föreslå ytterligare medel så att kommunerna får det som de är berättigade till enligt nuvarande principer — givetvis efter den mycket hårda prutning som vägverket gör? Det vore intressant att få ett svar på denna fråga. Jag tror att många ute i kommunerna som känner kommunalskatterna så tungt är intresserade av det svaret. Sedan får jag säga att det var ett utomordentligt intressant anförande som statsrådet höll. Statsrådet vidgade det något till att omfatta trafikpolitiken i dess helhet och framhöll järnvägarnas stora roll. Jag vill bara säga att vi från trafikutskottet kommer att i ett betänkande ta upp hela trafikpolitiken och att vi i ett annat betänkande längre fram kommer att ta upp trafiksäkerhetsfrågorna — det är därför vi inte har berört dem i detta betänkande. Det intressanta var att vi i fråga om vägarna har en utgångspunkt för vår bedömning. Majoritetens talesman i utskottet och jag har varit överens om att vägverkets bedömning av behovet är realistisk. Sedan kan man diskutera vad som skall göras med utgångspunkt i denna bedömning. Vi kan konstatera att vägverket säger att under de två föregående åren medelstilldelningen för driften av statliga vägar har inneburit en faktisk reduktion beräknad till 280 miljoner kronor. Man säger också att följden av detta blir kapitalförstöring, minskad framkomlighet och försämring av trafiksäkerheten. Jag tror att det är viktigt att vi vet detta. När sedan kommunikationsministern skall slåss med andra departementschefer om tilldelningen av de knappa medel som finns, är det väl bra att ha ett trafikutskott bakom sig som är medvetet om de stora behoven på detta område. Det finns ytterligare en synpunkt. Om konjunkturen går uppåt, vilket vi alla hoppas, kommer AMS-medel inte att stå till förfogande i samma omfattning som nu. Då behövs det vägmedel.

Herr talman! I statsrådets anförande fanns inga andra värderingar och målsättningar än de som man kan återfinna i trafikutskottets yttrande och som vi alla är eniga om. Vad man möjligtvis kan beklaga är att statsrådet inte hade några synpunkter på det otillfredsställande låga anslaget till de enskilda vägarna. Det är ju också så att vägväsendet inte bara omfattar en planering och ett byggande av nya vägar. Det gäller i många fall även ombyggnad av och förbättringsarbeten på befintliga vägar, och det är också i hög grad fråga om hårdbeläggning av nuvarande grusvägar. Tyvärr går medel för sådana här åtgärder över anslaget till drift av enskilda vägar och kan alltså inte påverkas av vare sig flerårseller långtidsplaner, och därav följer att varken kommuner eller länsstyrelser har någon möjlighet att påverka händelseförloppet när det gäller förbättringar av dessa vägar. Dessutom är det ju så, som vi har sagt förut i debatten, att anslaget till drift av allmänna vägar i dag har en sådan låg nivå på grund av kostnadsläget att de här arbetena praktiskt taget helt har försvunnit och vägverket i stället får nöja sig med serviceåtgärder, renhållning, grusning, snöröjning osv. Jag befarar, herr kommunikationsminister, att vi råkar väldigt illa ut om vi inte företar ändringar på det här området. Jag tror på herr statsrådets ärliga vilja att nu förbättra vägarna i glesbygderna och skolresvägarna samt över huvud taget föra en vägpolitik med regionalpolitisk anpassning. Men då måste man också radikalt förändra anslaget för att förbättra just den här typen av vägar som jag här redovisat.
Herr talman! Det var, tycker jag, en trevlig föreläsning — pedagogiskt väl upplagd — som kommunikationsministern gav här. Man fick en klar bild av hur kommunikationsministern ser på dessa frågor. Men jag skulle vilja sätta några frågetecken i kanten. Då det gäller vägplanen var det väl så att den första vägplanen inte kunde fullföljas — dvs. i stort fullföljdes den med anledning av att ”den tredje statsmakten” AMS grep in i sammanhanget och man räknade in AMS-pengarna, så att man kunde komma på en status som var ungefär likartad med den som vägplanen gav uttryck för. När kommunikationsministern säger att man skall göra ytterligare överväganden i fråga om den nya vägplanen, är det då inte ett försök att komma ifrån vägplanen definitivt? Det är väl bättre att säga att vi har i nuvarande situation över huvud taget inte en sådan ekonomi att vi kan genomföra denna vägplan — om man inte räknar med att AMS återigen skall gripa in med stora pengar. Sedan kom herr kommunikationsministern in på vägpolitiken och regionalpolitiken. Jag håller i stort sett med om att här skall en vettig regionalpolitik via vägpolitiken följas upp. Men jag vågar göra det politiska ställningstagandet, herr kommunikationsminister, att jag säger att det vore fel när det gäller trafiken och vägarna att enögt se på regionalpolitiken. Trafiken är dock utslagsgivande för hur man skall bygga vägarna. Och detta blir avgörande för om vi skall kunna minska de olyckor som sker på vägarna. Man kan inte komma ifrån att det är på detta sätt. Vidare lägger AMS varje år ned ungefär 200 miljoner kronor på en stor del av Norrlands vägar. Det är regionalpolitik som förs när sådana medel på det sättet kommer vägarna till del. Och i år lägger AMS ned mellan 500 och 600 miljoner kronor på vägar som delvis är av det här slaget. Som avslutning vill jag säga några ord till herr Hugosson, som talade om jämlikheten och hävdade att moderata samlingspartiet inte är så mycket för denna. Låt mig ta ett exempel. Hur skulle herr Hugosson vilja ha det med Öresundsbron? Skulle man inte kunna tänka sig att avgiftsbelägga den bron, när den har byggts, med hänsyn till behovet av att nå kontakt med kontinenten? Är det fråga om jämlikhet i det sammanhanget också?
Herr talman! Här har ställts ett par tre frågor som jag tycker det är riktigt att jag svarar på omedelbart. kontra förslagsanslag och formulerade då sin fråga ungefär så här, om jag uppfattade honom rätt: Om man i kommunerna vid årets slut har en brist på ett par tiotal miljoner, går Kungl. Maj:t då in med ett anslag på tilläggsstat? Ja, herr Gustafson, ett reservationsanslag är just ett reservationsanslag, och därmed menar man att ett bestämt belopp fastlägges och att man sedan utgår från att budgeten skall hålla. Sedan kan emellertid situationer inträffa — jag vill inte påstå att detta gäller speciellt för vägväsendets område; det kan lika gärna hända på andra håll - där man av olika anledningar som man inte känner till från den ena gången till den andra kan ha anledning att gå in med ett tilläggsanslag. Men huvudprincipen när det gäller beteckningarna reservationsanslag och förslagsanslag behöver herr Gustafson i Göteborg och jag knappast diskutera. Självfallet är det här fråga om ett fixerat anslag.

Herr Dahlgren frågade vilken medelsnivå man skall arbeta med när nu flerårsplanerna upprättas. Det är 1973 års medelsnivå. Sedan är det klart, herr Lothigius, att man inte skall se enbart på regionalpolitiken vid bestämmandet av väginvesteringarna. Gör man det kan följden bli en snedbelastning åt andra hållet, om jag så får uttrycka det. Men i mitt tidigare anförande sade jag: ”För flerårsplanearbetet bör således enligt min mening gälla att vid sidan av lönsamhetskalkylen en bedömning av vägens funktion i det samlade transportsystemet skall vara vägledande.” Det är mitt svar, herr Lothigius. I princip skall landets vägnät betraktas som en enhet. Man skall naturligtvis på mera trafikstarka leder kunna arbeta med vägbyggande och vägförbättringar på ett annat sätt, tekniskt och kanske även ekonomiskt. Det ligger i sakens natur. Men i princip skall man enligt min och regeringens mening betrakta landets vägnät som en enhet. Sedan skall jag inte blanda mig i diskussionen om en eventuell avgiftsbeläggning av vissa vägar, en fråga som ju har framskymtat i en motion av moderater och folkpartister. Men jag tillåter mig ändå säga att regeringen delar den uppfattning som talesmannen för utskottsmajoriteten här har givit uttryck för, nämligen att vi i vårt land knappast allvarligt och realistiskt kan diskutera en avgiftsfinansiering av våra vägar. Det blir då fråga om att börja ta betalt för normala mänskliga tjänster, gamla och invanda tjänster som vi alla sedan vi födda blev räknat med att kunna ta i anspråk utan att behöva betala för morgon, middag och kväll.

Herr talman! Låt mig först när det gäller avgiftsbeläggningen säga att det inte var fråga om gamla, invanda, normala tjänster. Det var inte fråga om det vanliga vägnätet, utan det gällde, såsom framgick av motionerna, en försöksverksamhet för speciella vägoch broprojekt. Jag tror att Öresundsbron kan bli ett sådant, som vi kanske kan bli eniga om. Jag fick en bekräftelse av departementschefen på att det är ett reservationsanslag till kommunerna. Departementschefen kunde inte lova att komma med något tilläggsanslag om dessa medel inte skulle räcka till. Att anslaget höjts är i och för sig ganska naturligt med tanke på de prisoch löneökningar som skett. Det intressanta är emellertid vad vägverket har beräknat att det kommer att kosta, nämligen 18 miljoner kronor mer än vad finansministern föreslår i anslag. De som vill att kommunerna skall ha ersättning enligt hittillsvarande regler gör nog därför klokast i att stödja reservationen på denna punkt. Vägarna och vägpolitiken över huvud taget skulle vara värda en ingående diskussion. Det är ju en ny vägpolitik vi håller på att utforma, och en mycket intressant sådan. En viktig punkt, som kommit fram i de senaste årens vägdebatter, är att man genom att försöka beräkna lönsamheten på vägarna — låt vara att metoderna ännu är bristfälliga — kan få en hjälp när det gäller att göra avvägningen mellan väginvesteringar och andra investeringar i samhället. Förut har väginvesteringar varit ett nödvändigt ont. Nu har man fått klart för sig att försummar man vägarna så får man höjda varupriser, förlängda restider och ökade olycksrisker som följd. Här får vi en hjälp att föra fram väginvesteringarna till den plats de behöver ha. Jag håller också med om att den här vägpolitiken innebär att man ägnar större intresse åt den regionalpolitiska synpunkten på vägar där trafiken för närvarande inte är så särskilt stark. Frågan i vilken omfattning vi skall ha råd att bygga motorvägar och andra snabba vägar får vi ta ställning till när vi har bättre förutsättningar att se den långsiktiga vägplaneringen.
Herr talman! Jag är på det klara med vad kommunikationsministern har sagt om avvägningen och regionalpolitiken. Men jag blir ändå litet orolig när kommunikationsministern tar upp den tidsförskjutning som måste ske när det gäller de större vägarna. Den skall alltså ske till förmån för regionalpolitiken. Det är ju de större vägarna som tar den stora trafiken och som är pulsådrorna i vårt land. Det är därför viktigt att vi underhåller och bygger ut dem. Herr talman! När det gäller vägavgifterna är jag inte så konservativ — även om jag är traditionellt bunden — att jag måste finna mig i 1700-, 1800 och delar av 1900-talets politik i det avseendet. Jag kan mycket väl tänka mig en förändring. När man bygger nya stora vägar för en svindlande snabbt ökad trafik kan jag tänka mig att man också finner nya möjligheter att finansiera dessa. Det har ingenting med jämlikhet att göra, utan det har med en praktisk ekonomisk politik att göra. Det är nödvändigt för att klara vårt vägsystem åt de vägfarande här i landet.

Det är renhårigt att göra det nu, innan vi fattar beslutet. Annars kan man lätt om några år komma tillbaka och säga att det var ingen som stod upp och sade att denna politik skulle få de och de konsekvenserna.

Såvitt jag förstår skall vi, som jag sade, inte behöva märka så mycket av detta. Det kan innebära att byggandet av någon eller några mil motorväg förskjuts något eller några år i tiden. Det är, herr Lothigius, enklare att låta bli att använda en väg som inte är byggd än att tvingas använda en existerande men dålig väg. Därför tror jag inte att detta skall behöva få några mer märkbara konsekvenser. Jag tillade också att — och jag hoppas att herr Lothigius delar den uppfattningen — vi samfällt och med olika metoder bör kunna resonera oss fram till en viss omfördelning av de allra tyngsta långväga transporterna från landsväg till järnväg. Vi bör naturligtvis vara överens om det, eftersom vi — såvitt jag vet — är överens om det när vi diskuterar järnvägspolitiken; vi bör då knappast ha någon annan uppfattning om den saken i dag när vi diskuterar vägpolitiken. När det gäller frågan om avgiftsbeläggning av vägar har jag inte mer att tillägga. Personligen tror jag inte att svenska folket är berett att ändra på den politik vi i dag driver och införa avgiftsfinansiering av vissa delar av vårt vägnät, även om den nuvarande ordningen skulle bygga på traditioner som går flera hundra år tillbaka i tiden.
Herr talman! Jag vill i anledning av herr statsrådets senaste anförande säga att vi i centerpartiet naturligtvis har uppfattat det så, att om man gör en satsning på regionalpolitik och ökat vägbyggande inom den sektorn och anslagsmedlen är begränsade, måste man pruta någon annanstans. Vi har med öppna ögon skrivit under vad som i betänkandet sägs om att så kan bli fallet, dvs. att det kanske kan bli nödvändigt att bygga ett mindre antal kilometer motorväg till förmån för det i dag lågtrafikerade vägnätet i övrigt. Jag är, herr talman, förvånad över att herr Lothigius som deltagit i utskottsarbetet nu tar upp denna diskussion — utskottet är ju enigt på denna punkt. Den diskussionen borde herr Lothigius ha tagit upp på ett mycket tidigare stadium.

Herr talman! Sedan nu huvudpunkterna i betänkandet behandlats ber jag att få säga några ord om motionen 533, som handlar om skydd mot trafikbuller vid byggande av väg. Riksdagen antog ju en ny väglag i december 1971, och frågan berördes i propositionen. Trafikutskottet diskuterade inte några lösningar i det här avseendet utan hänvisade till den pågående trafikbullerutredningen. På samma sätt uttalade sig departementschefen, men han hänvisade också till två andra utredningar, vägkostnadsutredningen och bygglagutredningen. I motionen har jag anfört att om alla dessa utredningar skall avvaktas så kommer säkerligen hela 1970-talet att gå utan att någon lösning ges på dessa frågor. Vad saken gäller är vilken hänsyn som måste tas då vägdragningar medför buller för befintlig bebyggelse eller hindrar ny bebyggelse. Ibland konstateras vid vägbyggande att vägen behöver förses med anordningar för bullerskydd i form av murar eller vallar eller genom att vägen nedsänks. Dessa anordningar bör självfallet ingå i kostnaderna för vägbyggandet och belasta väghållaren, staten eller kommunen, den senare med rätt till statsbidrag. En lösning av denna fråga är så mycket viktigare som byggande av allmän väg primärt är undandragen prövning enligt miljöskyddslagen. Däremot kan trafiken på vägen senare komma att inskränkas, om frågan kommer upp till prövning. Det kan t.ex. ske genom att närboende drar frågan om skadestånd för bullerstörningar inför fastighetsdomstol. Det är också möjligt att ett ingripande från hälsovårdsnämnd kan komma att inskränka vägens nyttjande. Det kan bli ett dyrbart vägbygge, om resultatet blir att en fin väg inte får användas på avsett vis. Att ordna upp dessa frågor kommer helt naturligt att kosta pengar, men det är ett pris som vi i dagens läge måste betala för att undvika att människor får hörselskador och blir bullerstörda av motortrafik. I Vägplan 1970, som statsrådet nämnde, finns det en del intressanta tankar om hur man skall kalkylera en vägs motivering. Där har också tagits upp en del frågor om hur miljövinster kan värderas i pengar. Det är första gången jag har sett detta nämnas i ett svenskt betänkande, och många intressanta frågor har tagits upp där. Det visar att de som utarbetade vägplanen och vägverkets företrädare är inne på dessa frågor. Just vid ett vägbygge finner man exempel på hur miljöpåverkan kan värderas i pengar. En vägdragning som ur trafiksynpunkt fyller lönsamhetstalet åstadkommer kanske bullerstörningar och, som statsrådet sade, t.ex. trafikfarliga situationer. Detta skall man ta hänsyn till. Om man av dessa orsaker ändrar eller flyttar vägen eller vidtar anordningar mot buller kan det bli ett mått på kostnaden för en miljövinst. Trafikutskottet har behandlat motionen. Utskottet säger sig alltjämt vara av samma uppfattning som i december 1971 och avstyrker motionen. Jag skall inte heller yrka bifall till motionen, men jag tyckte det fanns anledning att säga några ord i denna fråga. Den kommer igen.

Herr talman! Utskottet återger och instämmer på s. 9 i betänkandet i ett uttalande av departementschefen av innebörd att man vid fördelning av väganslagen inte bara skall ta hänsyn till trafikens omfattning utan också, åtminstone i vissa fall, till glesbygdsområdenas särskilda behov av vägar. I propositionen formuleras uttalandet så att det bör finnas möjlighet att i särskilda fall komplettera de rent trafikekonomiska utvärderingarna med samhällsekonomiskt betingade hänsyn till behovet av speciella regionalpolitiska åtgärder, t.ex. skolskjutstransporter och vissa andra resor, som befolkningen i glesbygdsområden företar. Allt detta låter både vackert och riktigt, men det är klart att en riksdagsman med glesbygdsområden i sin valkrets kan bli betänksam när meddelanden duggar ned om uppskov med vägbyggande och vägförbättringar i hans hemtrakt. Statsrådet Norling gjorde i höstas ett studiebesök i Älvsborgs läns södra del, och jag vill här uttala mitt tack för det. Han studerade därvid en del vägar. Jag tror att han kan vitsorda att det finns ett stort behov av förbättringar av vägnätet där. Om man menar allvar med talet om att motverka en befolkningskoncentration till de större tätorterna och verkligen vill ge arbetsmöjligheter åt alla de småföretag som finns i de mindre tätorterna måste man hålla vägarna i användbart skick. Jag hoppas att statsrådets studiebesök i södra Älvsborg skall leda till åtgärder av det slag som propositionen så vackert talar om och att åtminstone de största bristfälligheterna i vägnätet i Sjuhäradsbygden snarast skall kunna avhjälpas. För näringslivet och befolkningen i Sjuhäradsbygden är detta det just nu kanske allra viktigaste önskemålet när det gäller statliga åtgärder. Sedan är det självfallet också angeläget, såsom anförts i motionen 715 av herr Hörberg m.fl., att man samordnar arbetet på motorvägen Borås—Göteborg med byggandet av Härryda flygplats, så att motorvägen är färdig när flygfältet tas i bruk. Om detta inte blir fallet kommer det att uppstå utomordentligt stora trafikproblem på sträckan från Borås på nuvarande väg mot Göteborg.

Jag kan inte förstå att man kan föra fram en sådan tankegång. Denna nya motorväg mellan Jönköping och Gränna tillkom som en följd av den ökade trafikvolymen men framför allt för att den gamla vägen var trafikfarlig.

Jag tycker att detta är en utmaning mot de människor, som bor i min gamla hembygd i Jönköpingstrakten. Det är en utmaning med tanke på att regionplanen för Jönköpings kommun förutsätter en utbyggnad norr ut som en följd av goda kommunikationer. Herr Lothigius borde diskutera denna sak med jönköpingsborna och invånarna i den nya storkommunen. Han bör fråga dem i vilken utsträckning de är intresserade för att betala en avgift för att åka från Gränna, Brötjemark, Skärstad osv. till sina arbetsplatser. Sådana förslag har ingenting med jämlikhet att göra. De som någon gång i egenskap av turister passerar vägen kan naturligtvis betala en avgift, men de som ofta behöver nyttja vägen skall inte utöver de kostnader de har för resor till och från arbetsplatsen behöva åläggas en ytterligare avgift. Detta går icke ihop med den syn jag har på dessa frågor.

Herr talman! Jag har ett minne av att det sagts att den del av länsväg 40, som berör Borås—Göteborg, skall byggas om och bli färdig i samma stund som Härryda flygfält blir färdigt att tas i bruk. I fråga om delen Göteborg—-Härryda torde det inte råda något tvivel om att vägbyggnaden synkroniseras med byggnaden av flygfältet. Annorlunda är det med delen Borås--Härryda. Här fordras onekligen ökad anslagstilldelning, om denna ombyggnad inte skall försenas. Förseningen kan komma att uppgå till flera år i jämförelse med iordningställandet av flygfältet. I en tidigare interpellationsdebatt har jag här i kammaren påtalat denna vägdels dåliga standard.

Här fordras verkligen en ökad insats för att snarast kunna förbättra denna vägdel. Blir inte vägen Borås-Härryda färdigbyggd tills flygfältet tas i bruk, då trafiken på densamma ökar kraftigt, kommer trafikolyckorna sannolikt att öka oroväckande. Därför skulle jag i detta sammanhang vilja vädja och hemställa till statsrådet Norling och regeringen om att redan i kommande budget upptaga ökade anslag så att vi verkligen kan iståndsätta denna vägdel. Vi har i södra delen av Älvsborgs län, inte minst i Borås kommunblock, diskuterat denna problematik och har den uppfattningen att man måste iordningställa vägen i samband med flygfältet. Jag tror ännu att det finns möjligheter att så kan ske, det gäller endast att vi får medel till detta ändamål. Det är ett faktum att om anslagsgivningen går i samma takt som nu, kommer det att dröja ända till framemot 1980 innan vägen Borås-Härryda blir klar. I så fall kommer många olycksfall med allvarliga återverkningar att ske på denna väg. Det tror jag kommer att kosta samhället mer än om vi nu utanordnar större anslag. Jag vill vädja till regeringen att överväga detta. Jag vill i övrigt — i likhet med vad de flesta gjort här i dag — uttala en tillfredsställelse över att man tycks på väsentliga punkter i detta ärende vara enig, varför kammaren här kan besluta i enighetens tecken. Jag vill ta det som ett gott omen, så att man framöver kan diskutera vägpolitiken på ett sådant sätt att man tillika kan lösa frågorna i enighetens tecken till fromma för vägarna, trafiken och näringslivet här i landet. Jag tror att det är en nödvändighet för att vi skall kunna klara situationen på våra vägar att vi i enighetens tecken löser frågorna, och avdelar så mycket pengar som behövs för detta ändamål. En sådan investering är ekonomiskt försvarbar, den mest lönsamma man kan tänka sig i det här sammanhanget. Slutligen också ett ord om våra enskilda vägar, där anslagen alltmer sinar, medan antalet enskilda vägkilometer blir fler. Man torde även här vara nödsakad att ompröva anslagsgivningen. Därvidlag vill jag också hemställa till regeringen att till nästa års budget absolut öka dessa anslag. Annars för vi en felaktig politik. Vi får komma ihåg att de enskilda vägarna är en del av samfärdseln. De utgör matarleder till de stora lederna. Utan de små, enskilda vägarna har inte heller de stora vägarna sin fulla funktion.
Herr talman! Min repliktid var slut varför jag inte kunde svara vare sig kommunikationsministern eller herr Dahlgren. Jag vill bara säga att moderata samlingspartiet står helt bakom detta utskottsbetänkande, där vi har gemensamma ståndpunkter. Men när man diskuterar frågorna här uppkommer nyanser, och jag ville känna kommunikationsministern på pulsen. Han förde fram att man inte kan klara motorvägarna i den takten, och jag ville veta i vilken takt man då skulle klara dem. Det finns alltså inga delade meningar när det gäller den regionalpolitiska målsättningen och vägpolitiken, herr Dahlgren. När det gäller avgiftsfinansieringen så händer det ibland att det finns riksdagsmän som inte vågar stå för att införa en ny metod eller synpunkt eller försöksverksamhet på sin egen ort. Man säger: Det kan gärna vara på en annan ort, men inte hemma hos mig. Därför sade jag, att när jag har den uppfattningen att en försöksverksamhet med vägavgifter bör göras, kan den gärna avse exempelvis sträckan Huskvarna—-Ödeshög, där den nya vägen är färdig i höst någon gång. Då kan man alltså pröva sig fram. Fungerar det inte riktigt som man önskar, skall man naturligtvis lägga förslaget åt sidan, men man måste alltså försöka för att se om det utvecklas på ett riktigt sätt. Däremot, herr Hugosson, använder samhället Skärstad inte motorvägen för att nå Jönköping. Det ligger på ett annat håll, och det vore en omväg för dem som bor där att göra det.

Herr talman! Jag har begärt ordet under denna punkt för att understryka ett uttalande som utskottet enhälligt gör och som vi inom utskottet anser vara av mycket stor betydelse. Det gäller Göteborgs möjligheter att utvecklas till en nordisk centralhamn och de svårigheter som Göteborg har i det hänseendet i konkurrensen med andra europeiska storhamnar, som kan fungera som alternativa anlöpshamnar. Vi har ju i vårt land ett avgiftssystem, som innebär att man finansierar sjöfartsver kets utgifter solidariskt över hela landet. Det är då självklart att Göteborg, som är den stora hamnen, drar in de stora inkomsterna som får bidra till att betala de övriga hamnarna i landet, som inte går så bra. Det är en princip som jag i statsutskottets fjärde avdelning var med om att införa, och den anser jag vara fullt riktig. Propåerna om att varje hamn skall behandlas för sig för att sjöfartsavgifterna på det sättet skall kunna sänkas kolossalt i Göteborgs hamn har jag följaktligen inte kunnat ansluta mig till.

Slutligen förutsätter utskottet att verkningarna i olika hänseenden av det nya avgiftssystemet fortlöpande följes upp samt att de åtgärder som av förhållandena kan påkallas utan tidsutdräkt vidtas.” Här har vi nu ett fall, nämligen när det gäller Göteborgs möjligheter att konkurrera med andra europeiska hamnar, där det uttalande som riksdagen gjorde 1970 är tillämpligt. Avgiftskonstruktionen är ju för närvarande sådan att man får betala för varje anlöp men med en viss rabattering så till vida att när ett fartyg har gjort t.ex. sju anlöp under ett år, utgår inte avgift för vad som kommer därutöver. Emellertid går trafiken mer och mer på stora enheter, och därmed kan man på grund av avgiftssystemets konstruktion få betala sjöfartsavgifter för en viss varukvantitet av en omfattning som egentligen inte var avsedd.

Anledningen till detta är att utskottet anser det vara av stor vikt att Göteborgs hamn utvecklas till en skandinavisk centralhamn. Det finns också vissa företagsekonomiska möjligheter. Departementschefen beviljar nämligen anslag på ungefär 99 miljoner kronor, men inkomsterna beräknas bli 104 miljoner kronor. Där finns en marginal på S miljoner kronor, som lämpligen kan användas till rabattering på det sätt som riksdagen uttalade sig för 1970. Trafikutskottet har alltså nu enhälligt understrukit angelägenheten av att det som riksdagen uttalade år 1970 också blir praktiserat.

Herr talman! Under punkten om allmän översikt över sjöfartens utveckling har jag ett par saker att anföra som jag tycker att det är viktigt att trycka på. Sjöfarten behandlas sällan mera ingående här i riksdagen.

Jag uttrycker min glädje, herr talman, över att utskottet finner dessa synpunkter vara av stort värde. Att utskottet formellt slutar med att avslå motionen betyder mindre när man uttalar sig i dess anda. Jag har alltså inte behövt reservera mig på denna punkt.

Vi måste alltså med kraft bevaka våra intressen internationellt på detta område och förhindra sjöfartsprotektionismen, så att en fri konkurrens får råda om lasterna på världshaven. Har vi klart för oss de krafter som är i rörelse inom EEC för att inpassa sjöfarten i ett regelsystem kring Romfördraget? Den frågan skulle jag vilja ställa till kommunikationsministern. Vad betyder det för oss om Storbritannien, Danmark och Norge ansluter sig till den gemensamma marknaden och får en handelsflotta på 35-40 procent av världshandelsflottan? Var hamnar vi då? I dag seglar vi in 2,5 miljarder kronor i bruttointäkter på den nuvarande EEC-marknaden. Jag skall inte gå in på kustsjöfarten och dess betydelse. Jag kommer att ta upp de spörsmålen i samband med debatten om vår trafikpolitik senare i år. Men jag skulle i likhet med herr Gustafson vilja sluta med att säga några ord om Göteborgs hamn utan att desavuera några andra av våra betydelsefulla hamnar. Utskottets skrivning är här riktig, men den är också försiktig. Vi har emellertid kunnat enas i denna skrivning, och jag tycker att det är ganska värdefullt att man framhäver att Göteborgs hamn skulle kunna arbetas fram till en skandinavisk centralhamn. Skall vi få Göteborgs hamn till en skandinavisk centralhamn eller kommer en sådan hamn att ligga i Danmark eller Rotterdam eller någon annanstans på kontinenten? För att få Göteborgs hamn till centralhamn måste vi slåss för saken, vidta åtgärder som ger Göteborg samma konkurrensmöjligheter som andra storhamnar i Europa. Så är det tyvärr inte för närvarande, och det har herr Gustafson vidimerat genom sina synpunkter på avgifter osv. Det mest vansinniga vi kan göra är att hamna i något slags regionalpolitisk hamnpolitik där varje riksdagsman från sin hamnstads horisont i avundsjuka mot Göteborgs ställning vill förhindra att man tar den chans som Göteborgs läge innebär. Då blir varje hamn nästan lika liten och då har vi, herr talman, spelat bort möjligheterna att göra hela Sverige som nation en tjänst i detta sammanhang.

Herr talman! Trafikutskottet har ingående och med omsorg behandlat motionen 720, som väckts av representanter för moderata samlingspartiet och i vilken frågor på sjöfartens område har aktualiserats. Utskottet har kunnat konstatera att dessa frågor är föremål för aktivitet från regeringens sida. En speciell kommitté inom OECD behandlar frågorna om flaggdiskriminering och andra problem inom den internationella sjöfarten, och Sverige är representerat i den kommittén och för fram just de synpunkter som tas upp i motionen. Jag vill i detta sammanhang också understryka det utomordentligt viktiga arbete som fackföreningsrörelsen utför på detta område. Svenska sjöfolksförbundet har i detta sammanhang verkligen försökt tillvarata inte bara de ombordanställdas utan även landets intressen.

Det viktigaste är väl dock, vilket herr Gustafson i Göteborg och även herr Lothigius har påpekat, att ett enhälligt trafikutskott slår fast betydelsen av att Göteborgs hamn utvecklas till en skandinavisk centralhamn.

1970 års beslut innebar att man införde en inrikes fyravgift, att man införde principen om full kostnadstäckning samt att man bestämde att samma avgift skulle utgå för all trafik på rikets hamnar utan hänsyn till sjöfartsverkets kostnader för den enskilda hamnen. Vi har inte ifrågasatt detta beslut, men det är väl alldeles klart att de trafikpolitiska riktlinjer som 1970 års riksdag lade fast framför allt gäller nationellt. Några motsvarande statliga avgifter finns inte i de utrikeshamnar som Göteborg har att konkurrera med. Konkurrensen blir speciellt hård från kontinenthamnarna när det gäller den transoceana containertrafiken och oljetrafiken. Det är från de utgångspunkterna som vi i trafikutskottet enhälligt uttalat att man skall ta hänsyn till den internationella konkurrens som Göteborgs hamn är utsatt för. Jag kan exemplifiera vad dessa kostnader innebär från konkurrenssynpunkt för Göteborgs hamn. Vi tänker oss att man importerar 200 000 ton råolja, som införs till Göteborg på en 200 000-tonnare. Det kostar 183 740 kronor i avgifter. Om sedan råoljan raffineras i Göteborg och skeppas vidare på mindre tonnage till övriga hamnar i landet, vilket är rätt vanligt, kan man räkna med att man för det antal fartyg som erfordras får en sjöfartsbelastning på 150 000-160 000 kronor. Tillsammantaget blir det ungefär 340 000 kronor som man får betala i sjöfartsavgifter därför att råoljan införes till Göteborg och raffineras där. Om man i stället direktimporterar de raffinerade produkterna från t.ex. europeiska hamnar blir motsvarande kostnader 185 000 kronor. Det är alltså en skillnad mellan 340 000 och 185 000 kronor till nackdel för Göteborgs hamn.

Det är därför med stor tillfredsställelse vi noterar att ett enigt utskott står bakom detta uttalande.

Herr talman! Jag begärde ordet med anledning av herr Hugossons uttalande beträffande Göteborgs hamn. Han kommer där in på saker som enligt mitt förmenande är hans personliga tolkning av utskottets uttalande, när han talar särskilt mycket om Göteborgs hamn såsom en importhamn för råolja. Vad utskottet enligt min mening har uttalat är närmast att Göteborgs hamn bör få möjligheter att utvecklas till en centralhamn i Norden, och såvitt jag förstår har man då i första hand tänkt på containertrafik o.d. När vi diskuterade frågan i utskottet föreföll detta också att vara den allmänna uppfattningen. Jag kan utifrån de synpunkter som jag företräder lokalt i Göteborg inte acceptera att Göteborg skall göras till en centralhamn i Norden för råoljeimport. Tvärtom anser jag att det finns skäl som talar för att man inte skall tillåta att råoljeimporten över Göteborg växer så att den överstiger vad den nu utbyggda oljehamnen i Göteborg medger. Dessutom får vi ganska snart ett stort raffinaderi vid Brofjorden, som rimligen måste ställa precis samma krav på att få lägre kostnader för de större tankbåtar som anlöper den hamnen. Att Göteborg skulle få en särställning t.ex. gentemot Brofjorden har såvitt jag förstår inte varit utskottets mening, utan det tolkar jag som herr Hugossons egen uppfattning om vad utskottet har sagt. Vad utskottet förordar är att Göteborgs hamn får möjlighet att utvecklas till en centralhamn för containeroch styckegodstrafik i Norden och inget annat.

Herr talman! Även om man bara är suppleant i ett utskott så förutsätts det att man kan läsa innantill.

Under hänvisning till det anförda anser utskottet någon särskild framställning i ämnet till Kungl. Maj:t ej nu vara erforderlig och avstyrker därför motionen även i denna del.” Utskottet slår alltså fast att det är för den internationella konkurrensen visavi övriga hamnar i Europa som det gäller att tillvarata intressena. Jag exemplifierar detta med vilka kostnader det blir om man tar in en produkt, förädlar den och skickar den vidare, eller om man köper förädlade produkter utifrån. Kostnadsskillnaden skulle vara uppemot 200 000 kronor. Det är detta vi menar vara till nackdel för Göteborg ur internationell konkurrenssynpunkt. Läs innantill, herr Torwald!
Herr talman! Jag vill bara konstatera att exakt samma situation när det gäller råoljeimport kommer att uppstå vid Brofjorden, och Göteborg kommer alltså icke att vara i en unik belägenhet i detta avseende.

Herr talman! Här blossar det upp en debatt i ett ärende där trafikutskottet var enigt och där för övrigt inga talare var förhandsanmälda. Men jag kan inte underlåta, efter den debatt som har varit, att poängtera vad utskottet verkligen har sagt. Utskottets ordförande nämnde att de 5 å 6 miljoner kronor som sjöfartsverket skulle få i överskott lämpligen skulle kunna användas för rabattering i Göteborg. Den frågan har icke debatterats i utskottet, och uttalandet får stå för herr Gustafsons egen räkning. Betänkandet skall tolkas så som det verkligen är formulerat, och därutöver får man inte göra några tillägg. Herr talman! När jag ändå står här i talarstolen kan jag inte underlåta beröra herr Lothigius” inlägg. Han noterade att hans motion nr 720 i stort sett var tillstyrkt. Att den avslogs spelade ingen roll, för tankegångarna hade tillgodosetts, sade herr Lothigius. I andra satsen i motionens sammanfattning säger moderata samlingspartiet att svensk sjöfartspolitik måste inriktas på ”en internationell och inhemsk lagstiftning och taxepolitik som — med beaktande av sjöfartens internationella karaktär — icke försätter svensk sjöfartsnäring i ofördelaktigt läge i förhållande till utländska rederier”. Vad menar man då här med lagstiftning? Vi har på svenska fartyg strävat efter en rigorös lagstiftning i fråga om säkerhet, bemanning och arbetstid. Vissa andra stater har kanske lika skarpa bestämmelser som vi har, men inte alla. Det är väl ändå att gå ganska långt om man tror att vi i det lilla Sverige skulle kunna påverka de stora sjöfartsnationerna, exempelvis Liberia och Panama, som har stora handelsflottor, att skärpa sin lagstiftning så att man tillgodoser alla de säkerhetsbestämmelser som vi har här i Sverige. Inom parentes kan jag nämna att sjömansyrket ändå är det yrke där man mest drabbas av olycksfall och skador med svårare följder. Jag vill inte vara med om att instämma i en sådan skrivning som moderata samlingspartiet har i sin motion, där man säger att vi skall ha en lagstiftning som inte är mera skärpt än vad som gäller för utländska rederier, utan att specificera vilka dessa utländska rederier är. Vår lagstiftning beträffande de sociala förhållandena på svenska fartyg måste inriktas på att göra de sociala förhållandena för sjöfolket lika förmånliga som de är — i den mån de nu är förmånliga — för människor anställda på landbacken, Vi kan icke göra jämförelser med de utländska rederierna och med förhållandena i andra stater. Vi skall se till att det mest positiva som gäller på landbacken kommer att gälla även för sjöfolket. Vi kan icke i det hänseendet snegla på några företagsekonomiska konkurrensförhållanden visavi andra stater.
Herr talman! Herr Rosqvist läser vårt uttalande som en viss potentat läser Bibeln, tycker jag. Vi har sagt — och det är underförstått i vår diskussion — att vi vill föreslå att man arbetar internationellt så, att det blir en lagstiftning av likartad karaktär. Jag har tagit upp EEC-frågan och den samhörighet här som vi måste räkna med i fortsättningen för att kunna vara med i konkurrensen. Det gäller alltså för oss att inom ramen för de internationella organisationerna hävda de synpunkter som vi har och medverka till att sjömännen över lag kommer i den situation som vi har förmått ge våra sjömän. Vi arbetar ju här också inom Consultative Shipping Group, CSG, som är ett organ för sjöfartsorganisationerna. Det är, herr talman, med tanke på dessa synpunkter som vi har fört fram vårt förslag.
Herr talman! Herr Rosqvist påpekade att utskottets betänkande var enhälligt och att ingen talare var angiven som förhandsanmäld. Men jag hade faktiskt ändå anmält mig till talarlistan, fast mitt namn genom något misstag inte kom med, för jag tyckte det var viktigt att understryka vad utskottet hade kommit fram till. Jag tror också att den här debatten har varit nyttig och klargörande. Låt oss emellertid slå fast att utskottet inte står för mer än vad som skrivits i betänkandet. Den moderata motionen är intressant, men den har avstyrkts och det som gäller är vad utskottet har sagt i sitt betänkande. Utskottet har heller inte tagit upp frågan om de 5 miljoner som jag nämnde, och det vill jag inte på något sätt göra utskottet ansvarigt för. Jag bara pekade på ett faktiskt förhållande som man kan läsa ut ur statsverkspropositionen och som dessutom generaldirektören i sjöfartsverket fäste vår uppmärksamhet på när han var uppe i utskottet, nämligen att man beräknar ta in 5 miljoner mer i avgifter än vad som går åt i anslag för denna del av sjöfartsverkets verksamhet. Då kan vi väl låta vara vid denna faktiska upplysning. Ur utskottsbetänkandet skall alltså inte läsas ut mer än vad som står i det, men det skall inte heller läsas ut mindre än vad som står i betänkandet. Och när herr Torwald plötsligt fått uppfattningen att det vi sagt endast gäller containertrafik har han alldeles fel. För det första finns det ju enhetslaster som transporteras på annat sätt än i containers. Skall inte de vara med? För det andra är det självklart att om t.ex. ändringar i fråga om fartygsstorlekar o. d. motiverar en ändring också i avgiftssystemet för råoljeimporten, så skall denna inte undantas. Det vore orimligt. Vad herr Torwald tycks blanda in i debatten är en fråga om i vad mån man skall utbygga raffinaderierna i Göteborg. Det är helt ovidkommande i detta sammanhang och har inte ett dugg med denna fråga att göra. Det avgörs i andra sammanhang och i andra instanser. Här är det fråga om vilka regler som skall gälla beträffande sjöfartsavgifter för den trafik som förekommer och som kommer att förekomma i Göteborg på grund av de beslut som fattas i olika instanser.